Fru talman! Syftet med den föreslagna förändringen av medbestämmandelagen sägs vara att motverka social dumpning. Men vad är det? Begreppet är långtifrån entydigt. ITF har under många år bedrivit kampanjer mot social dumpning under s.k. bekvämlighetsflagg. Jag befann mig själv i Antwerpen 1958, när den första aktionen genomfördes. Jämte oss låg en amerikansk bulkbåt under Panamaflagg som genom aktionen blev två dagar försenad med sin lossning. Men troligen hade besättningen på den amerikanska båten högre löner än vad vi hade i den svenska. Var det ett exempel på social dumpning? På den tiden var begreppet bekvämlighetsflagg också ganska enkelt. Det gällde Liberia, Panama, Costa Rica och Honduras. I dag ser världen annorlunda ut. Det är inte längre lika enkelt att nationalitetsbestämma rederier, och talet om social dumpning leder därför till fler frågor än man kan besvara. Är en rysk båt, med en besättning som har utomordentligt låga löner, exempel på social dumpning? Det har inte ITF ansett. Men om samma ryska båt går under cypriotisk flagg med grekiskt befäl, är det då ett exempel på social dumpning? Det borde det vara, men det har inte Är en brittisk båt, registrerad i Hongkong, bekvämlighetsflaggad? Om båten säljs till Kina med bibehållet register i Hongkong, är den då bekvämlighetsflaggad? Är en kinesisk båt under Det finns inga entydiga svar på dessa frågor, och därmed går det inte heller att på ett entydigt sätt definiera begreppet social dumpning. Sverige har också en gång varit ett lågkostnadsland. De svenska sjömän som på 20-talet fick anställning i internationella rederier, som av kostnadsskäl då seglade under svensk flagg, var nog tacksamma över den möjligheten. Den omfattande kryssningsverksamhet som vi bedrev från amerikanska hamnar har också varit en form av lågkostnadstrafik. Men Svenska Amerika Linien och Clipper Line representerade då det finaste som fanns i den svenska handelsflottan, även om de med sina relativt sett låga löner hjälpte till att konkurrera ut den amerikanska kryssningsflottan. Med den ändring av medbestämmandelagen som nu föreslås blir svensk avtalsrätt tillämplig även för utländska företag, oavsett redan gällande avtal. De svenska fackförbunden får rätt att själva avgöra om svenskt avtal skall gälla i stället för ett tidigare tecknat utländskt. De svenska fackförbunden får därmed en maktposition som är främmande för svensk avtalsrätt, och de utländska företagen blir helt utlämnade till svenskt fackligt godtycke. Lagförslaget är framtvingat av Sjöfolksförbundet. I Sjömannen framgår klart hur man har gjort. Lagförslaget får genom sin utformning tillämpning över hela transportsektorn och delvis även över bygg och anläggningssektorn. Polska lastbilschaufförer -- med efter svenska mått mycket blygsamma löner -- kan bli offer för svensk förhandlingsinsats, och ryska flygplan som landar på Arlanda kan tvingas teckna svenska pilotavtal om de skall få möjlighet att lyfta igen. Det är faktiskt konsekvenserna av lagstiftningen. Ur svensk facklig synpunkt är dessa konsekvenser naturligtvis fullständigt ointressanta. Men det som däremot är intressant är att den konflikt som då kan skapas med ett utländskt företag mycket lätt kan flyttas in på svenskt område, därför att kraven på anknytning till svensk verksamhet i en aktuell utländsk konflikt har fått en mycket vid tolkning genom ett par domar i arbetsdomstolen. Genom att konstruera en konflikt med en polsk åkare som kör en transport för ASG kan man i princip utlösa sympatistrejker inom hela SJs affärsområde. Frestelsen kommer naturligtvis att bli stor att använda utländska konflikter som draghjälp även för svenska förhandlingar och därigenom komma runt fredsplikten på det sätt som Sjöfolksförbundet nyligen vid ett flertal tillfällen visat prov på. Detta har uppenbarligen undgått utskottsmajoriteten, som litet troskyldigt uttalar att det inte finns anledning att misstro de svenska fackförbunden. Det är, fru talman, precis vad erfarenheterna visar att det finns. Sverige har ivrigt protesterat när andra länder, t.ex. USA, har kommit med liknande generella lagförslag. Vi har då med skärpa hävdat vår rätt som suverän nation att själva bestämma över våra förhållanden, något som vi nu inte anser gäller för andra. Vi vill nu försöka påtvinga resten av världen vår lagstiftning. Vi skapar därmed problem i våra relationer med andra länder, och vår trovärdighet som internationell samarbetspartner blir ifrågasatt. Lagförslaget är skadligt för Sverige, och det är skadligt för svensk sjöfartsnäring. Det bör därför avslås av riksdagen. I likhet med Erik Holmkvist yrkar jag därför bifall till reservation 1.

Fru talman!

Ett sådant beslut ansåg riksdagen ligga i linje med tidigare riksdagsbeslut om att flytta ansvaret för trafiken så nära de berörda som möjligt. Huvudmännen får på så sätt ett samlat ansvar för kollektivtrafiken i sina län och förutsättningar skapas för att bygga upp en väsentligt bättre persontrafik till rimliga kostnader. Beträffande persontrafiken borde i första hand prövas om trafikhuvudmännen inom den angivna bidragsramen -- 36 milj.kr. -- skulle kunna upprätthålla järnvägstrafik på banan.

Arbetsmarknadsutskottet har begagnat sig av sin initiativrätt enligt riksdagsordningen och -- av skäl som jag skall redovisa -- föreslagit att persontrafiken på inlandsbanan skall få bedrivas under sommaren Låt mig emellertid allra först understryka att utskottets agerande inte har skett av trafikpolitiska skäl. Frågor som rör trafikpolitiken bereds av trafikutskottet, som beträffande den långsiktiga lösningen av persontrafiken på inlandsbanan berett ett förslag som riksdagen har fattat beslut om och som jag inledningsvis har berört. Jag vill dessutom betona att det självfallet inte är meningen att regionalpolitiska medel skall användas för att ersätta ordinarie statlig finansiering eller reguljära driftstöd. Det ankommer på varje samhällssektor, som en integrerad del av sektorspolitiken, att utforma verksamheten så att de regionalpolitiska målen uppfylls. Likaledes: Om statsmakterna finner att en verksamhet av vissa skäl skall upphöra, är det inte heller acceptabelt att verksamheten utan vidare helt eller delvis fortsätter med stöd av regionalpolitiska medel. Åter till arbetsmarknadsutskottets förslag. Det arbetsmarknadsutskottet har föreslagit är stöd till ett turistprojekt, Sommartrafik -- 91 på inlandsbanan, ett projekt som enligt utskottets bedömning kan få betydelse för turismen i de berörda områdena under de annalkande sommarmånaderna. När riksdagen förra året behandlade regionalpolitiken för 90-talet framhölls bl.a. turismens stora regionalpolitiska betydelse, särskilt i norra Sveriges inland. Turistpolitiken samverkar med regionalpolitiken när det gäller att förbättra den regionala balansen. Det är av denna anledning som utskottet ansett det rimligt att befintliga regionalpolitiska medel ställs till förfogande för det nu aktuella projektet. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande nr 26.

Fru talman! Utskottets ordförande har på ett mycket förtjänstfullt sätt redovisat vad utskottet har att säga i detta betänkande. Därför lämnar jag det åt sidan helt. Jag tycker att Sveriges riksdag visar prov på stor klokskap i det här ärendet. Det är ett litet ärende. Förslaget kostar inte mycket pengar, men ärendet har rivit upp känslorna hos så många människor att det var mycket klokt att försöka genomföra detta projekt. Detta initiativ var värdefullt för människor i allmänhet, men naturligtvis för inlandet i synnerhet. Där kommer turismen även den här sommaren att kunna skötas på ett hyggligt sätt, liksom den vanliga nyttotrafiken givetvis. Jag hoppas att regeringen effektuerar riksdagens beslut utan dröjsmål eller hinder. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 26.
Fru talman! Nu skall vi fatta beslut om den fortsatta trafiken på inlandsbanan för denna sommar. Det skall ske enligt arbetsmarknadsutskottets förslag. Sammanfattningen av arbetsmarknadsutskottets uttalande är att det finns skäl att bistå projektet med befintliga regionalpolitiska medel. Vidare föreslår man att det får ankomma på regeringen att pröva hur berörda länsstyrelser -- i Kopparbergs, skall kunna lämna stöd till det aktuella projektet. Om statsrådet Molin hade varit närvarande hade jag ställt dem till honom, men nu vänder jag mig till socialdemokraternas företrädare för utskottet, 1. Kan vi lita på att regeringen kommer att stå fast vid det beslut om sommartrafik som vi kommer att fatta, och att planeringen för turistsäsongen därmed kan fullföljas, så att trafiken på sträckan Mora--Gällivare kan fortsätta enligt kommunernas planering? 2. Kommer regeringen att göra allt för att åstadkomma en smidig hantering, så att inte någon oklarhet kan råda om detta beslut? 3. Här måste påpekas att 200 miljoner av de i betänkandet omnämnda regionalpolitiska medlen på 330 miljoner är avsedda för förstärkt infrastruktur. Jag vill särskilt framhålla att de 200 miljonerna enbart avser stödområde 1 och således inte omfattar Kopparbergs län. Vilket anslag kommer pengarna att anvisas ifrån? Inlandsbanekommunernas förening har beräknat att det enbart för sträckan Östersund--Gällivare krävs 7 milj.kr. Hur kommer beloppets storlek att beräknas? Kommer det att gälla hela sträckan Mora--Gällivare eller finns det andra förslag? Dessutom krävs rejäla resurser för marknadsföringen, eftersom beslutet om att bibehålla sommartrafiken kommer så sent. Nedläggningen var ju i verkligheten beslutad redan i mars och sedan bekräftad i april. Frågorna måste besvaras, eftersom utskottsbetänkandet i och för sig öppnar dörren för olika lösningar. Det får bara inte hända att de olika berörda länsstyrelserna inte behandlar frågan om inlandsbanan förrän deras ordinarie sammanträden inträffar. För Västerbottens del torde det inte råda någon oklarhet, eftersom man sammanträder i dag, och man även kommer att delegera beslutandet. Men efter vad som försports mig träffas inte länsstyrelsena i Jämtland och Norrbotten förrän efter detta magiska datum, den 10 juni. Till denna oklarhet måste också läggas den vilsenhet som råder i inlandskommunerna samt den brist på tilltro till den socialdemokratiska regeringen och dess uppriktiga vilja att medverka till att i första hand sommartrafiken på inlandsbanan kommer att upprätthållas, att det med andra ord blir grönt ljus för Sommartrafik 91 Fru talman! I och med detta förslag om sommartrafik har vi, på initiativ av folkpartiet liberalerna tillsammans med centern och miljöpartiet, nu brutit ned det motstånd som socialdemokraterna och moderaterna manifesterade i beslutet i riksdagen den 21 mars. Nu säger Erik Holmkvist att förslaget var mycket klokt. För min del anser jag att det skulle ha varit mycket klokt av moderaterna att ställa upp på det förslag som folkpartiet och centern lade fram. Den 21 mars förkunnades dödsdomen över inlandsbanan. Hela inlandet reste sig. Det blev en manifestation, en rörelse över alla partigränser, över alla klassgränser. Tänk om riksdagsmajoriteten varit så klok att den ställt upp på vårt förslag om fortsatt uppdrag till SJ att driva trafiken under ytterligare ett år, för att låta inlandskommunerna få planera ett övertagande. Tänk så mycken kraft och tid som skulle ha sparats! Tänk så mycken kraft som i stället kunnat användas i positiv anda! Mycket har gått snett i beslutsprocessen kring inlandsbanan. Majoriteten i kammaren den 21 mars, bestående av socialdemokrater och moderater, bär ett tungt ansvar inför de berörda; kommuner, turister och alla människor som bor efter banan. Hur kunde ni missbedöma folkflertalets vilja? Många turer har föregått dagens förslag om fortsatt drift på inlandsbanan. Men det var folkpartiet liberalerna, med Torsten Gavelin i Vilhelmina i spetsen, som tog initiativ till att länsstyrelsen i Det blev startskottet, och så fick vi den snöbollseffekt som vi i dag ser resultatet av. Det handlar om massiva insatser från landshövding Sven Johanssons sida. Han har satsat nära nog hela sin prestige för att rädda inlandsbanan. Men jag vill också ge Börje Hörnlund en eloge för dennes initiativ i arbetsmarknadsutskottet, som har lett till att vi liberaler och andra i andra partier nu kan se fram emot en lösning beträffande sommartrafiken på inlandsbanan. Inte bara människor i hela inlandet utan även människor långt i syd, t.o.m. skolklasser på Tjörn, har engagerat sig till stöd för den här banan. Men domen över regeringens politik är hård. Det visar sig nu också att kommunikationsminister Georg Anderssons uttalande i samband med att avtalet med länstrafikbolagen träffades den 18 april har kommit på skam. Georg Andersson sade då: Med dagens beslut är diskussionerna om persontrafiken på inlandsbanan slutförda. Vidare lovordade han länstrafiken, som enligt hans förmenande skulle erbjuda fler resemöjligheter än den nuvarande trafiken kunde göra. Tyvärr måste jag konstatera att kommunikationsminister Georg Andersson helt saknar insikt i fråga om inlandsbanans betydelse både för de människor som bor utefter banan och för den turism som vi ser kan utvecklas. Det är bara att djupt beklaga att denne bygdens son inte har någon känsla för inlandet. I riksdagen har det ofta gjorts uttalanden om turismens stora regionalpolitiska betydelse. Det är därför en gåta att en socialdemokratisk regering inte -- som man, och då inte minst i valmanifest, säger sig vilja göra -- för en politik som syftar till full sysselsättning, skapar det goda arbetet eller bygger för framtiden. I stället gör man tvärtom, dvs.: B. Man rycker undan förutsättningarna för det goda arbetet. C. Man raserar för framtiden. Men så illa gick det inte. Det fanns nämligen en samlad opinion för en utveckling, till förmån för inlandet och turismen. Men ytterligare frågor tränger sig på. Enligt mitt förmenande måste svar ges här i dag. Nu är det dags för regeringen och trafikmyndigheterna att inför nästa säsong planera för inlandsbanans trafikering. Det är inte mänskligt att hantera människor och kapital så vårdslöst som här har skett. Givna spelregler måste beaktas, med siktet inställt på en långsiktig trafikförsörjning utefter inlandsbanan. Europas sista vildmark står ju till förfogande. Tyskar, engelsmän och andra européer vill se och uppleva det exklusiva som vildmarken erbjuder: frisk luft, rent vatten och -- inte att förglömma -- renar. Allt detta finns långt borta från storstädernas avgaser. Dessa turister kräver inte höga hastigheter på banan eller särskilt korta restider. Nej, de vill resa i ordets bästa bemärkelse, uppleva saker och ting, fotografera och möta människor. Men frågan blir då: Vad vill landets socialdemokratiska regering och kommunikationsminister Georg Andersson? Vill man ha en avveckling eller en utveckling? På folkpartiet liberalernas vägnar yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkandet. Avslutningsvis upprepar jag de frågor som jag har ställt. Självfallet är vi i folkpartiet liberalerna glada över att inlandskommunerna nu, tack vare oppositionen och folkpartiet liberalernas initiativ och samlade insatser, får se Sommartrafik 91 på inlandsbanan. Så till mina frågor: -- Blir det en smidig hantering av riksdagens beslut? -- Hur kommer de ekonomiska medlen att fördelas? -- Hur blir framtiden?

Fru talman! Jag vet inte om det är en lustig tillfällighet eller inte, men det är andra gången som Ulla Orring i en inlandsbanedebatt här i kammaren glömmer att vi i vänsterpartiet faktiskt tillhör förkämparna när det gäller inlandsbanan. Dessutom kan jag tala om att vi har varit förkämpar för denna i väldigt många år. Det handlar alltså inte bara om nya initiativ utan också om tiotals år av kamp för inlandsbanan. Varken förra gången denna fråga debatterades eller i dag har det nämnts. Men det går inte att låtsas som om vi inte fanns. Dessutom vill jag säga att vi tänker fortsätta att kämpa, om det skulle behövas. Vad jag hade tänkt beröra här har att göra med just de debatter som vi har haft tidigare. Förra tisdagen hade vi här i riksdagen en frågedebatt om inlandsbanan. Vissa av de inslag i debatten som Georg Andersson presterade väcker faktiskt vissa farhågor. Jag är lika glad som alla andra som har kämpat och som fortfarande kämpar för inlandsbanan över arbetsmarknadsutskottets enhälliga betänkande. Men för att inte den här glädjen skall saboteras och för att inte alla förhoppningar skall gå i kras är det desto viktigare att fortsättningen på det här betänkandet och på det riksdagsbeslut som kommer att fattas i morgon präglas av samma anda. Kommunikationsministern gjorde några märkliga uttalanden i den frågedebatt som vi hade när vi visste att arbetsmarknadsutskottets betänkande om inlandsbanan var på gång. Han sade då bl.a. att han visst hade varit ärlig när det gällde inlandsbanan och att han hade fått mycket kritik för det. Då berättade han om, såvitt jag förstår, den interna kritiken inom regeringspartiet och socialdemokratin. Man hade sagt så här enligt kommunikationsministern: ''Varför lägga det här förslaget före valet?'' -- Det gäller beslut om nedläggning av persontrafiken på inlandsbanan. -- ''Vi inser att man inte kan fortsätta att driva inlandsbanan i det långa loppet. Den är inte i det skicket att det går att motivera de stora kostnaderna för detta. Men varför har du lagt fram det här förslaget före valet? Kunde du inte ha väntat till efter valet? Jag tycker faktiskt att det är värt ett hedersomnämnade någon gång att jag har haft den ärligheten att redovisa det före valet, med allt det obehag som det har medfört.''

Då hade det funnits en upprustad inlandsbana, och man hade inte behövt tala om att trafiken har minskat, att det är så bedrövligt ställt med för litet folk som reser, för höga kostnader och subventioner för varje resenär. Allt detta hänger ihop, det kan man inte komma ifrån. När Georg Andersson pressades i frågedebatten sade han -- detta är kärnpunkten i det hela som jag vill att Lars Ulander skall lyssna väldigt noga på: Jag försäkrar att regeringen självklart kommer att effektuera även de nya beslut som riksdagen kommer att fatta.- - Det gäller alltså även det beslut som vi skall fatta i morgon. Så fortsatte han: Jag kan inom parentes säga att om jag har förstått arbetsmarknadsutskottets förslag rätt innebär det ingen särskilt stor generositet mot berörda län. De erbjuds att använda egna pengar för sommartrafik. Då är det upp till länen i fråga att göra den prioriteringen. Jag hoppas att de närvarande socialdemokraterna förstår att detta är en tolkning på förhand, som inte alls stämmer med intentionerna i utskottet, eller hur, ni som sitter i utskottet?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

Fru talman! Kvällen är sen, så jag tänker inte alls bli långrandig. Jag vill bara framföra miljöpartiets glädje över att centerns förslag om fristen för persontrafiken på inlandsbanan över sommaren får ett enhälligt stöd i arbetsmarknadsutskottet. Jag hoppas att inlandsbanans överlevnad kan finansieras på längre sikt. Järnvägarna kommer med största sannolikhet att spela en allt viktigare roll i framtiden. De spelar en viktig roll naturligtvis i synnerhet sådana glesbebyggda områden som områdena längs banan i Sveriges inland. Jag yrkar naturligtvis bifall till förslag om inlandsbanans sommarliv och arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande

Fru talman! Vi i folkpartiet liberalerna är också glada att sommartrafiken kommer i gång och att inlandskommunernas ekonomiska förening får förslaget genomfört så som man tänkt sig. Man är i startgroparna för marknadsföring och för annonsering, man är färdig med att ta över huvudmannaskapet för trafiken i sommar. Tågen på sträckan mellan Östersund och Arvidsjaur skall gå med en tur per dag i vardera riktningen och under högsäsongen förmodligen med dubbla turer. Det är bra att Lars Ulander säger att socialdemokraterna står för det här. Det tolkar jag som kungs eller i varje fall regeringsord som jag är mycket glad över. Det återstår ändå frågor om finansieringen. Jag vill än en gång påpeka att 200 miljoner av anslaget som sammanlagt är 330 miljoner är avsedda för de län som finns i stödområde 1 -- Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. De pengarna är, som tidigare framförts, till stor del intecknade. Det finns förberedda projekt för andra ändamål än just för inlandsbanan. De berörda kommunerna är ju fattiga kommuner, men de är inte fattiga på idealister, på människor med framtidstro. Men det behövs ändå pengar för att driva en inlandsbana. Att Lars Ulander inte kan säga någonting om framtiden, eftersom det är trafikutskottets bord, kan jag förstå. Samtidigt finns framtidsfrågan för inlandsbanan och Norrlands inland med i bilden. Jag tackar ändå för det besked som Lars Ulander har gett.
Fru talman! Jag vill bara göra den kommentaren att vi i arbetsmarknadsutskottet inte har gett oss in på finansieringen i detalj. De 200 miljoner som Ulla Orring talar om är specialdestinerade till stödområde 1, medan de resterande 130 miljonerna kan användas även i stödområde 2. Men vilka pengar som skall användas för det här projektet kanske det inte finns anledning att diskutera här i dag.

Fru talman! I skatteutskottets betänkande 34 tas frågorna om en särskild inkomstskatt för utomlands bosatta personer, en samlad översyn av utlandssvenskarnas situation, skatteregler vid biståndsarbete och utdelning på aktier i utländskt dotterbolag upp. Sverige föreslås att en statlig definitiv källskatt på Detta förslag innebär att deklarationsskyldigheten för inkomst av tjänst upphör för den som är bosatt utomlands och att taxering av sådan inkomst inte längre skall ske. I denna fråga har en reservation bifogats betänkandet från moderata samlingspartiet. Enligt reservationen accepterar man förslaget om en definitiv statlig källskatt, men som vanligt vill man från moderat håll ha en lägre skattesats, dvs. 20 % i stället för 25 % som utskottsmajoriteten föreslår. Utskottsmajoriteten anser att 25 % är en lagom avvägd skattesats, och samtliga remissinstanser har tillstyrkt denna. Vidare är denna skattesats noga avvägd mot övriga nordiska länder och ett genomsnittligt kommunalt skatteuttag. Under den allmänna motionstiden i år väcktes motionen Sk372 där det framförs att det bör göras en samlad översyn av utlandssvenskarnas situation i vad gäller skatter, pensioner, sjukvård, utbildning m.m. Jag kommer att kommentera skattefrågorna i denna motion. I motionen anges att frågan om retroaktivitet av beskattning blir aktuell vid tecknandet av nya dubbelbeskattningsavtal. Bestäffande detta kan jag konstatera att liksom för annan lagstiftning gäller här ett förbud mot retroaktiv lagstiftning. Dubbelbeskattningsavtal kan med andra ord endast ges retroaktiv effekt när detta är till fördel för de skattskyldiga. Vidare anges att det nya skattebegreppet ''väsentlig lagstiftning'' vållar tolkningssvårigheter. Begreppet infördes i skattelagarna 1966 men fick ändrad innebörd genom lagstiftning 1985. Genom praxis torde begreppet numera vara tämligen preciserat. Svenskar bosatta i annat land kan riskera en större skattebörda än bosatta i Sverige på grund av olika regler i vad gäller rätten till allmänna avdrag, skriver motionärerna som framhåller att behandlingen av svenska skattebetalare bör vara densamma oavsett bosättningsort. Det sistnämnda borde inte motionärerna mena, eftersom detta skulle innebära att vi skulle beskatta alla inkomster oavsett bosättningsort. Gällande regler innebär att en svensk som är bosatt i utlandet endast beskattas här för vissa inkomster som har särskild anknytning till Sverige. Eftersom utomlands bosatta personer inte beskattas här annat än för vissa inkomster medges de inte heller allmänna avdrag. Slutligen anges att bosättningsbegreppet bör ses över så att ett enhetligt begrepp skapas för sociallagstiftning och skattelagstiftning. Detta skall ske i syfte att skapa överensstämmelse mellan skyldigheter och rättigheter. Resonemanget vilar på en felaktig uppfattning om de principer som ligger till grund för sociallagstiftningen resp. skattelagstiftningen. Medan sociallagstiftningen baseras på en behovsprincip, dvs. att sociala förmåner i princip bör utgå till alla här bosatta som behöver samhällets stöd, baseras skattelagstiftningen på principen om att skatt skall utgå efter den enskildes förmåga att bidra till det allmännas kostnader.

I motion Sk627 yrkande 10 anges att vissa biståndsarbetare erhåller förmåner av tveeggad karaktär. Frånvaron av skatt och arbetsgivareavgifter gör det möjligt att anställa biståndsarbetare för en lägre summa än som annars skulle vara fallet. Motionärerna hemställer att sådana biståndsarbetare vilkas tjänstesituation inte regleras av internationella avtal skall jämställas med andra utlandssvenskar i vad gäller skatter och sociala förmåner. Här i landet bosatta biståndsarbetare är skattskyldiga och berättigade till sociala förmåner som gäller för andra yrkesgrupper. Det speciella med biståndsarbetare är att dessa i högre grad än vad som gäller för andra är befriade från skatt i mottagarlandet, antingen på grund av intern lagstiftning där eller på grund av s.k. proceduravtal som ingåtts mellan biståndsorganet och mottagarlandet. Detta leder till total skattefrihet i det fall biståndsarbetaren uppfyller de övriga krav som uppställs i den s.k. ettårsregeln, dvs. vistelse i en och samma utländska stat i minst ett år.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
Fru talman! Jag har inget att invända mot den sakliga redovisningen av biståndsarbetarnas situation som Lisbeth Staaf-Igelström har gjort. Den är korrekt. Men inställningen hos socialdemokraterna är densamma som hos moderaterna, nämligen att man lämnar dessa människor ute i det kalla. De blir inte beskattade i det land där de arbetar, och de får inte heller några sociala förmåner. De är ofta sjuka eftersom de förhållanden som de arbetar under inte är särskilt bra. Det vore mycket illa om Sverige inte skulle kunna ställa upp med de förmåner som ges till andra i liknande situationer. Att det nödvändigtvis måste följa en skatteskyldighet med vissa avgifter är en naturlig rättvisekonsekvens. Detta är dock inte huvudpunkten i vår motion. Huvudpunkten är att man skall behandla dessa människor så att de inte faller igenom det sociala skyddsnätet. Jag är ledsen över att socialdemokraterna inte har insett poängen med vårt yrkande.

Fru talman! Jag skall, i likhet med den moderate företrädaren i föregående ärende, fatta mig relativt kort. Jag vill ändå påpeka, att om man nu skall rationalisera här i riksdagen, tycker jag att man skall börja med dessa orimliga voterings och omröstningsförfaranden, som vi har. Där finns mycken tid att vinna. Tiden som tas i anspråk för votering o.d. skall inte i första hand gå ut över våra väl genomtänkta anföranden, som föregående talare visade prov på. Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 1 som gäller dubbelbeskattningen av aktieutdelningar och reservation nr 4 som gäller särskild redovisningsmetod. Därefter kommer ytterligare ett antal reservationer, men där är konstellationerna när de gäller personerna som står för reservationerna inte annorlunda än i något av de tre nämnda fallen. Några ord får jag väl ändå säga beträffande denna proposition, som vi här behandlar. Vi är mycket besvikna över att man inte vill acceptera att snabbt genomföra en särskild redovisningsmetod för egenföretagare. Utskottet förutsätter att arbetet bedrivs skyndsamt och fram till dess gör man ingenting. Man kan undra om utskottet verkligen har tagit reda på om det är rimligt att ha denna förutsättning. Här förutsätter man, här avvaktar man, här finner man sannolikt och här finner man möjligt, osv. i olika kommentarer till avslagsyrkanden på våra väl genomtänkta motioner. Motiveringarna till avslagsyrkandena är tyvärr ibland bristfälliga. Utskottet säger t.ex. att en ytterligare avsättningsmöjlighet sannolikt skulle ha en begränsad ekonomisk betydelse för företagen med hänsyn till de allmänna förbättringar som den nya företagsbeskattningen innebär. Men det är faktiskt av betydelse och det kan slå mycket olika för enskilda företag. Vad gäller skatteförsäkringsföretagen har vi moderater begärt att man skall låta de ömsesidiga skadeförsäkringsföretagen utan avkastning få överföra hälften av de obeskattade reserverna till beskattat eget kapital, som jag skrev i min motion Sk384. Jag skrev den inte helt själv förstås. Utskottsmajoriteten förutsätter att regeringen noga skall följa utvecklingen. Utskottet förutsätter också att om ytterligare överväganden kommer att behövas så kommer de att tillkännagivas. Vidare förutsätter utskottet att beredningen av frågan kan ske skyndsamt. Det är klart att den kan ske skyndsamt, men jag tycker det vore intressant om utskottets ordförande kunde tala om att den kommer att ske skyndsamt. Beredningen kan ske långsamt också som bekant. Han har bara nämnt ett alternativ. En sak som jag faktiskt blir litet upprörd över är avdragsfrågorna. Det gäller inte mina egna. Många drabbas utav inbrott, bankrån och andra rån. Min familj har själv råkat ut för fem villainbrott -- kontanterna hade vi på banken så det hade inte samma aktualitet. När butiker och även banker blir bestulna på skattemedel så är man fortfarande skattskyldig. Det finns en bank som har fått ett förhandsmeddelande från riksskatteverket om att det skall få vara avdragsgillt. Många enskilda butiksägare råkar också ut för rån och butiksstölder. Även om utskottet skriver att man inte är främmande för att det nuvarande kapitalförlustbegreppet skulle kunna behöva omprövas så skriver man: ''I avvaktan på närmare erfarenheter - -.'' Jag frågade ordföranden om det betyder att man vill ha fler butiksrån för att kunna se hur det fungerar i realiteten och för att se vilka belopp det rör sig om, innan man kan komma till ett positivt beslut. Man skriver: ''Utskottet utgår ifrån att regeringen uppmärksammar de uppkommande skatteproblemen och, om det behövs, i lämpligt sammanhang återkommer till riksdagen i frågan.'' Fru talman! Det är klart som korvspad, tycker jag, att det behövs. På den här punkten verkar man för en gång skull vara ovanligt obegåvad i utskottet. Fru talman! Vi har begärt förslag till förbättringar när det gäller ränteförändringar, vilket utskottet avstyrker. Det är rätt intressant att studera hur utskottet motiverar sina avslag. Utskottet skriver att det inte är uteslutet att reglerna kan medföra svårigheter för de skattskyldiga och skattemyndigheterna. Därför förutsatte utskottet som vanligt -- man har gott om förutsättningar, majoriteten i vårt utskott -- att regeringen skulle följa utvecklingen. Utskottet säger att regeringen ibland har aviserat vissa justeringar och därför finner man inga skäl till att förorda en särskild översyn eller ytterligare ändringar i reglerna. Jag tycker att utskottsmajoriteten är alldeles för passiv. Beträffande spärregler i fåmansföretag har vi avvikande mening på några punkter. Utskottet pekar på att spärreglerna kom till för att hindra att arbetsinkomster i fåmansföretag omsätts till lägre beskattad utdelning eller reavinst. Det är betecknande för utskottsmajoriteten att den utgår från att företagare i alla sammanhang tillgriper de undanflykter som finns. Befintliga stoppregler behöver faktiskt kompletteras, därför att majoriteten av alla företagare är ärliga.

Fru talman! Kjell Johansson hänvisade till de olika utredningar som pågår och menade att detta var en god förklaring till att utskottet var handlingsförlamat i en rad frågor, där vi hade reservationer och andra yrkanden. Han nämnde att det under Ingemar Mundebos tid som finansminister pågick ett fyrtiotal utredningar på skatteområdet. Detta kan ha varit en bidragande orsak -- utredningar är ju kostnadskrävande -- till att han lyckades åstadkomma det största budgetunderskottet under ett år. Jag vill minnas att det uppgick till 36 miljarder kronor. För att bl.a. hålla nere kostnaden, då det ju finns utredningar och föreligger förslag som från laglig synpunkt är helt godtagbara, kunde ju utskottet mycket väl ha fattat ett beslut. Hade vi bara haft en majoritet i utskottet, hade vi fått igenom de yrkanden där vi hänvisar till att frågan är tillräckligt utredd. Det rör sig bara om den obotfärdiges förhinder, när man hänvisar till pågående utredning och vill avvakta förslaget, osv.

Fru talman! Effekterna av den genomförda skatteomläggningen gör sig nu påminda på en lång rad områden. Den mödosamma och för partierna bakom skatteuppgörelsen uppenbarligen prestigefyllda perioden för nödvändiga justeringar i skatteomläggningen är nu inne. Sakligt sett ligger det inget uppseendeväckande i detta. Det är snarare en alldeles naturlig företeelse att det i en så kraftig förändringsprocess som den som skatteomläggningen innebär och inneburit begås ett och annat misstag som behöver rättas till. Det som däremot väcker förvåning är att det framför allt i de partier som står bakom skatteuppgörelsen vållar sådan uppståndelse så snart krav reses på välmotiverade förändringar. Det mest uppmärksammade i bl.a. media är den omsvängning i matmomsfrågan som socialdemokraterna har gjort under senare tid, en anpassning till verkligheten som i och för sig har förutsetts av bl.a. centerpartiet och som borde ha kunnat förutses även av andra partier. Den här omsvängningen har också kommit att uppmärksammas i denna debatt, även om saken strängt taget inte hör till dagens ärende. I det betänkande som vi här och nu har att behandla görs också ett angeläget tillkännagivande till regeringen om behovet av justeringar i skatteomläggningen. Beslutet om detta tillkännagivande har uppenbarligen föregåtts av betydande vånda inom framför allt regeringspartiet. Jag anser det angeläget att till såväl folkpartister som socialdemokrater rikta uppmaningen att se betydligt mindre dramatiskt och prestigefyllt på de behov av förändringar som kommer att visa sig önskvärda och nödvändiga i vårt skattesystem framöver. Den nu genomförda omläggningen är naturligtvis inte i alla sina beståndsdelar något för all framtid givet. Också era insatser kommer att behövas för att skapa de justeringar och förbättringar som kontinuerligt vunna erfarenheter motiverar. När det gäller skadeförsäkringsföretagens skattesituation har nu i realiteten kunnat påvisas att de ömsesidiga bolagens skatteeffekter tvingar dessa bolag att överväga annan associationsform för att bibehålla sin konkurrenskraft, vilket allvarligt skulle minska flerfalden i branschen. Frågan uppmärksammades av centerpartiet redan före ikraftträdandet. Det är därför för oss glädjande att denna uppfattning nu delas av hela utskottet. Mycket arbete återstår emellertid, innan frågan är slutligt och tillfredsställande löst. Jag utgår ifrån att regeringen behandlar frågan med stor skyndsamhet, så att de berörda företagen kan planera efter stabila förutsättningar i detta hänseende. Jag utgår vidare ifrån, även om det inte omnämns i betänkandet, att regeringen vid den överarbetning som riksdagen nu beställer också åtgärdar de konkurrenssnedvridningar som skatteomläggningen medför för övriga federativt uppbyggda företagsformer vid sidan av de ömsesidiga skadeförsäkringsföretagen. Jag tänker då i första hand på förändringar inom mervärdeskatteområdet. Jag vill också deklarera min mycket bestämda uppfattning att regeringskansliet i sin bedömning i hithörande frågor behöver tillföras kompetens om dessa företagsformers specifika villkor och arbetsförutsättningar. Det är uppenbart att kansliet i dag saknar tillräcklig kompetens för att göra dessa bedömningar. Skatteomläggningen präglas i alltför stor utsträckning av aktiebolagens förutsättningar och tänkesätt. Mångfalden i det svenska näringslivet är en styrka som inte får försvagas till följd av förändringar i skattesystemet. Det ensidiga betraktelsesättet att ha aktiebolagslagstiftningen som rättesnöre för företagsbeskattningen har också medfört att småföretag som drivs i företagsformen enskild firma har kommit i en skattemässig strykklass. En sådan principiell orättvisa är att egenföretagaren betalar sociala avgifter på såväl arbetsersättning som avkastning av i företaget satsat kapital. Detta beror på att vi i dag inte har en utvecklad teknik för att särskilja dessa storheter i den uppkomna vinsten. En särskild redovisningsmetod skulle lösa detta och en del andra problem. Vi har från centerpartiets sida alltsedan utredningsstadiet varit tillskyndare till en sådan metod. Jag har viss förståelse för att det är en tekniskt komplicerad sak och att det därför krävs tid för att framlägga ett utarbetat förslag. Men jag kan inte dölja att ju längre tid som förflyter, desto mer förefaller det vara ointresse från partierna bakom skatteuppgörelsen att komma till rätta med de här problemen. Jag skulle vilja fråga Lars Hedfors, med de kontakter som han har med regeringskansliet, om han har någon information om arbetsläget i departementet när det gäller den här frågan. Jag har i tidigare skattedebatter funnit anledning att påpeka att det, för att det skall bli ordentlig fart i agerandet för behövliga justeringar i den gjorda skatteomläggningen, krävs en ny regering, och då en regering med centerpartiet som en stark part. Det finns skäl att upprepa detta påstående nu när vi i ett historiskt perspektiv betraktar handläggningen. Det återstår alltså att behandla frågan om en särskild redovisningsmetod för egenföretagare. Fru talman! I övrigt behandlas i detta betänkande ett flertal frågor som har stor betydelse för egenföretagens skattesituation och utvecklingsmöjligheter. Det gäller t.ex. införandet av en särskild s.k. mini-SURV. Det gäller också en ändring av förvärvskällereglerna för egenföretagare och ändrade regler för räntefördelning samt i fråga om reavinst vid avyttring av näringsfastighet. Men det handlar också om en del andra angelägna förändringar. I dessa frågor har utskottsmajoriteten -- så är det i varje fall för närvarande -- avvisat framställda förslag. Jag är dock övertygad om att verkligheten, om utgångspunkten är att de små företagen i allmänhet och egenföretagen i synnerhet skall få gynnsamma och i varje fall med aktiebolagen jämförliga villkor, kommer att tvinga fram förändringar också i dessa avseenden. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 5 och 23.

Fru talman! Den här debatten är kanske en av de sista debatterna om inkomstbeskattningen här i kammaren under denna mandatperiod. Den här debatten har inte förhandsannonserats av vare sig kammarkansliet eller någon annan instans som en av vårens större och viktigare debatter. Men jag menar att denna debatt och detta betänkande är viktiga. De är viktiga av två skäl. För det första inrymmer betänkandet en reservation från oss i vänsterpartiet. Vi redovisar där en inriktning beträffande företagsbeskattningen. Ännu så länge är vi dock ensamma om denna uppfattning. Men jag menar att den av oss föreslagna inriktningen har framtiden för sig. För det andra är betänkandet viktigt därför att där finns reservationer som visar vilken väg den nyliberala alliansen -- dvs. folkpartiet och moderaterna -- vill gå i svensk skattepolitik. Jag skall kommentera dessa båda aspekter, och jag börjar då, naturligtvis, med vänsterpartiets alternativ. Detta redovisas främst i reservation 2, som jag härmed yrkar bifall till. Jag yrkar också bifall till reservation 14. Vad är det för linje som redovisas i reservation 2? Ja, egentligen gäller det en politik som är så enkel att det enda anmärkningsvärda med den är att den ännu inte omfattas av fler partier än vänsterpartiet. Svenska företag har ju länge haft en förmånlig beskattning, och skattereformen har inte inneburit någon ändring i det avseendet. Men skatteomläggningen borde ha lett till en kraftigare inkomstbeskattning, främst när det gäller de stora företagen, för att finansiera sänkt skatt på arbetsinkomster. Så har man gjort t.ex. i Reagans USA. Men den svenska skatteomläggningen har i stället lett till att vi nu troligen har Västeuropas lägsta företagsskatt. Det gäller såväl nominellt som i fråga om en effektiv skattebelastning av kvarhållna vinstmedel. Skattesatsen har sänkts, från 50 till 30 %. Om reserveringsmöjligheten samtidigt helt hade slopats, skulle detta ha kunnat resultera i ökade skatteinkomster -- trots en lägre skattesats. Det är en lösning som är lika elegant som den är tilltalande. En sådan reform håller man för övrigt på att genomföra i vårt grannland Norge. Men så blir det inte i Sverige. Här har man i stället infört en ny reserveringsmöjlighet -- skatteutjämningsreserven, nämligen SURV-en. SURV har inte bidragit till att vi har fått ett förenklat skattesystem. SURV systemet gynnar storföretagen. Det leder emellertid till besvärliga problem för många småföretag. Men framför allt bidrar det till snedvridningar och inlåsningar i fråga om kapitalanvändningen och på investeringssidan. Skattesystemet, inte produktionens villkor, tillåts alltjämt styra. Varför infördes då denna SURV? Det verkar obegripligt mot bakgrund av att man säger sig eftersträva enkelhet och dynamit. Men det kan finnas två skäl. Först och främst kunde man genom denna SURV hålla kvar ett skatteuttag om i genomsnitt ca 20 %. Samtidigt kunde socialdemokrater och folkpartister sprida myten att Sverige skulle få ett skattesystem med 30 % skatt på alla inkomster, såväl för storföretag som för löntagare. Min fråga till socialdemokrater och till folkpartiet liberalerna är: Vill ni förneka att det i verkligheten blev drygt 30 % för jobbaren och ca 20 % för företagen? Det går bra att ge ett svar här i kammaren. Men det går också bra att svara annorstädes, om ni behöver mer betänketid. Det har också funnits ett internationellt skäl. Det handlar då om t.ex. kravet på att visavi EG försöka framställa det hela så, att Sverige skulle få 30 % företagsskatt. Redan vid 30 % i nominell skatt skulle Sverige avvika dramatiskt neråt från övriga länders företagsbeskattning. Om vi i Sverige då skulle lägga oss på en nivå om 20 % skulle det finnas en risk för att EG kom med synpunkter. I svensk debatt försöker en del debattörer, främst på högerkanten men t.o.m. också på vänstersidan, framställa det hela så, att EG skulle rikta formella krav på skattesänkningar hos sina medlemsstater. Det är felaktigt, och det vet alla som har följt skattedebatten i EG. Vad EG kräver, i den mån man kräver något på skatteområdet, är i stället motsatsen. Jag tänker då på detta med minimiskattsatser, dvs. skattehöjningar. En avvikande låg företagsbeskattning kan med rätta uppfattas så, att något land skulle försöka dra åt sig investeringar genom skattekonkurrens, dvs. en form av produktionsstöd via skattesubventioner. Jag tror att vi har att vänta problem för svensk företagsbeskattning om Sverige blir medlem i EG. Hugo Hegeland, Kjell Johansson, Rolf Kenneryd, och även miljöpartiets och socialdemokraternas representanter som kommer upp senare i debatten: Hur många av EGs medlemsstater har lägre bolagsskatt än Sverige? Jag vet, fru talman, att EG-kommissionen i december 1990 tillsatte en arbetsgrupp under den tidigare holländske finansministern Onno Rudings ledning. Gruppen fick i uppgift att studera i vilken utsträckning medlemsländernas existerande system för företagsbeskattning kan inverka snedvridande på konkurrensen eller på investeringarna inom den inre marknaden. Hur tror ni att denna grupp kommer att bedöma ett effektivt skatteuttag om ca 20 % som det i Sverige? Vi kan ju hamna i den egenartade situationen att EG kräver att Sverige skall lägga sig på en högre nivå. Fru talman! Sammanfattningsvis: Grundbulten i fråga om vänsterpartiets syn på företagsbeskattningen är förslaget om att SURV systemet skall avvecklas. Det skulle leda till en ökad inkomstbeskattning av företagen eller till, för att tala i termer som är populära på annat håll, att företagsskatten anpassas till den europeiska nivån. Av hänsyn till kammarens planering hänvisar jag i övrigt till redovisningen i vänsterpartiets reservation 2. Inledningsvis sade jag att jag skulle tala om två aspekter på detta betänkande. Dels gäller det alltså vänsterpartiets linje, dels gäller det den linje som företräds av en regering ''in spe''. Det handlar om den liberala högerlinjen, som återfinns bl.a. i reservationerna 4 och 11. Folkpartiet anklagar gärna regeringen för svek när regeringen villfar vänsterpartiets krav på en sänkning av matmomsen. Men själv finner man sig i folkpartiet dock fri att, som framgår av reservation 4, lägga fram förslag om en slopad dubbelbeskattning av aktieutdelningar. Kjell Johansson har ju nyss redogjort för den saken. Personligen menar jag att den tanken möjligen kunde prövas i samband med en allmän översyn av alla skattereformer som berör företagen och som vi redovisar i vår reservation. Men så tänker man inte i folkpartiet. I det partiet ser man inte företagsbeskattningen som en del av fördelningspolitiken. Att moderaterna inte gör så förvånar däremot inte. Frågan är väl snarast om moderaterna anlägger fördelningspolitiska aspekter på någon skatt över huvud taget. Men att folkpartiet, som en gång var det borgerliga vänsterpartiet, inte gör det är en beklaglig utveckling. Så ser alltså friheten enligt folkpartiet. Vad folkpartiet får bryta, får ingen annan bryta. Ja, här finns det inte någon symmetri. Fru talman! Det sägs ibland att blockpolitiken är död. Och det är den bitvis bland väljarna. Men blockpolitik i riksdagen blir det när partier gör sig till renodlade företrädare för ett bestämt partsintresse. I skattepolitiken gör sig nu folkpartiet och moderaterna till en form av talrör åt den kravmaskin som heter Industriförbundet. Slopa dubbelbeskattningen, heter det i detta betänkande. Det innebär alltså en uppmaning om att Västeuropas lägsta vinstbeskattning skall sänkas ytterligare. I den liberala tidningen Göteborgs ''Nu vänder industrin på nytt kampen mot den offentliga sektorn och skattesystemet. Skattereformen är inte nog, förändringar i sjukförsäkringssystemet som bevisligen på några månader gett effekter räcker inte. Industrins ginnungagap tycks omättligt.'' Ja, det tycks vara så. Men det finns de som tror på Särimer samt på automatiken och dynamiska effekter och som således är beredda att slakta den generella välfärdspolitiken för att tillgodose kravmaskinens behov. Till detta kommer krav på sänkta arbetsgivaravgifter och i nästa betänkande krav på lättnader i eller slopande av förmögenhetsbeskattningen. Fru talman! I reservation 11 får följdsamheten nästan litet udda drag. I den reservationen hävdar man att arbetsrättsliga skadestånd borde göras avdragsgilla. Om man utvecklar detta resonemang vidare kan man säga att miljöböter borde göras avdragsgilla. Ingen på den borgerliga sidan har dock ännu hävdat att miljöböter skall göras avdragsgilla, men vad vet man om vad som kan hända i den nyliberala yran! Kan man för övrigt tänka sig att även låta arbetstagarnas eventuella böter för olovliga strejker bli avdragsgilla vid deklaration? Detta är möjligen symmetriskt, men inte särskilt välbetänkt. Det förvånar mig uppriktigt sagt, fru talman, att man från dessa två partier är beredd att driva en sån renodlad klasspolitik som man gör. Det är riktigt att socialistiska idéer har försvagats efter planekonomins sammanbrott, men det förvånar mig att två partier som förr försökt tona ner klassmotsättningarna nu så aktivt försöker dra en klar klasslinje i politiken. Det kan möjligen tyda på en sorts mod eller en mild form av hybris. Det är tydligen nu systemskiftet skall ske från välfärdsstaten till väktarsamhället. Det kan visa sig att högmod går före fall, men denna klara markering från den tänkta regeringen in spe gör betänkandet så klargörande. Detta klargörande, tror jag, kan bli den nyliberala regeringens fall -- förhoppningsvis innan den ens har kommit till stånd.

Fru talman! SURV låser in kapital, för det blir skattemässigt gynnsamt att sätta in pengarna i SURV i stället för att skatta av dem. Det är så man kommer ner till 20 % i effektiv skattebelastning på kvarhållna vinstmedel, i stället för att kanske dessa förs över till en nyinvestering i ett annat företag. På så sätt konserverar man pengarna, vinstmedlen, i existerande verksamhet. Det finns inte en sådan skatteutjämningsreserv i våra konkurrentländer. Där har man renare och rakare system. Industriförbundets representant Sven-Olof Lodin erkände i utskottet när skatteutskottet hade en utfrågning på detta tema att det visst hade varit bättre att få en ännu lägre företagsskatt, ca 20 %, och slippa SURV-avsättningarna. Orsaken till att ni valde SURV var att ni ville dölja att skatteuttaget bara var 20 %. Finns det, Kjell Johansson, något västeuropeiskt land med lägre bolagsbeskattning än Sverige? Detta är den centrala frågan. Kjell Johanssons partiledare Bengt Westerberg gick så långt nyligen i en intervju i SAF-Tidningen att han sade att Sverige nu har världens lägsta bolagsbeskattning. Jag vågar inte ta i lika mycket som Bengt Westerberg, men ändå sade Bengt Westerberg att det kan finnas skäl att sänka bolagsbeskattningen ytterligare. Ergo kan det visa sig att världens lägsta bolagsbeskattning är för hög. Det är kontentan av intervjun. Och det är en något egenartad ståndpunkt. Det är tydligen så att all bolagsbeskattningen är för hög för folkpartiet, men det är inte bolagsbeskattningen som styr var investeringarna görs. Det gör möjligen kapitalbeskattningen. Tvärtom gör en så låg företagsbeskattning som vi har att Sverige kanske blir industrins lågskatteland, medan Lichtenstein och Monaco är för miljonärerna. Det är inte bra, för det skapar inlåsningar och dålig produktivitetstillväxt. Det ger ingen ekonomisk dynamik.

Fru talman! Gösta Lyngå kom in på att reklamen har vissa effekter. Reklam är ju en kostnad, och därför är det självklart att den skall vara avdragsgill för företagen. Gösta Lyngå hävdade att reklam har en styrande effekt. Jag tyckte först att Gösta Lyngå sade att den hade en störande effekt på konsumentens val. Visst har den det. Politikernas agerande har också -- vi skall väl kunna vara ärliga -- en störande effekt på väljarnas val. Det finns inga som helst etiska krav på den politiska reklamens utformning när det gäller att påverka väljaren.

Fru talman! Jag tycker att det är självklart att ett företag får göra avdrag för alla kostnader som krävs för verksamhetens bedrivande. Vi har faktiskt större kontroll på företagsreklamens utformning än på utformningar av de politiska partiernas reklam.

Fru talman! Folkpartiet har anklagat oss socialdemokrater -- nu hör jag att Kjell Johansson instämmer i dessa anklagelser -- för att vi skulle ha svikit skattereformen. I det betänkande som vi nu diskuterar avslöjas detta resonemang på ett brutalt sätt som rent och skärt hyckleri. Här kan vi se hur folkpartiet bröt mot skatteöverenskommelsen långt innan den socialdemokratiska regeringen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen hade tagit ställning i momsfrågan. Man bröt mot en viktigt princip om dubbelbeskattning av aktieutdelningar. Till min oförställda häpnad sade Kjell Johansson att folkpartiet alltid har kritiserat dubbelbeskattningen. Detta är faktiskt ren och skär lögn. Vi vet ju att för ett år sedan, när den stora skattereformen antogs -- det är bara att läsa innantill i betänkande nr 30 -- betonade Kjell Johansson och hans partivänner med emfas att dubbelbeskattningen skulle vara kvar. Förnekar verkligen Kjell Johansson detta? Nu sade han att dubbelbeskattningen skall avvecklas. Tala om att kasta sten i glashus! Jag tycker att folkpartisterna, som har fört fram detta budskap och anklagat socialdemokratin, borde skämmas. Fru talman! Skatteutskottet hade för exakt en vecka sedan en offentlig utfrågning om EG med rubriken Sverige, EG och skatterna. Där fick vi en mängd viktig information om skatterna, även om företagsbeskattningen. Vi lärde oss för det första att vi här i Sverige har en väl fungerande företagsbeskattning. För det andra lärde vi oss att denna företagsbeskattning internationellt sett är fördelaktig. För det tredje lärde vi oss att företagsbeskattningen är väldigt viktig för var någonstans företagen väljer att förlägga sina investeringar. Företagsbeskattningen är alltså ett viktigt incitament för företagen att stanna kvar och utvecklas i Sverige. Det är naturligtvis positivt för sysselsättningsläget i vårt land, och det är någonting som Lars Bäckström och vänsterpartiet borde tänka på. Vänsterpartiets förslag om en skärpning av företagsbeskattningen leder naturligtvis till att företagen söker sig på andra håll, vilket i sin tur leder till ökad arbetslöshet i Sverige. Det är detta som är den stora orättvisan, att vissa människor ställs vid sidan av, blir arbetslösa och upplever att de inte längre behövs. Jag betvivlar inte att vänsterpartiet har stora ambitioner när det gäller fördelningspolitik, men vänsterpartiets förslag leder precis till motsatsen, dvs. till ökade klyftor. Som vanligt -- höll jag på att säga -- är man i moderata samlingspartiet inte nöjd med den företagsbeskattning vi har, även om den råkar vara fördelaktig. Man vill ha ytterligare förbättringar för företagarna. Det är naturligtvis konskvent och helt i linje med moderaternas fördelningspolitiska målsättning, att förbättra för höginkomsttagare och kapitalägare samtidigt som man föreslår försämringar för låginkomsttagare -- de skall klämmas åt. En annan intressant iakttagelse som man kan göra i detta betänkande är den stora splittringen, trots folkpartiets reträtt i fråga om dubbelbeskattningen, mellan de två partierna inom den s.k. högeralliansen. Man är oense på inte mindre än 18 punkter i detta betänkande. Då måste man ställa frågan: Om det nu skulle gå så illa att det blir en borgerlig regering till hösten, på vilka av dessa 18 punkter skall moderaterna ge sig? På vilka punkter skall folkpartiet ge sig? Eller för att använda folkpartiets egen dunkla vokabulär: Vilka av dessa punkter skall man svika? Kan ni inte lätta en liten aning på förlåten i dag, så att vi före valet får reda på hur det blir med företagsbeskattningen? Jag är säker på att det finns väldigt många väljare som är nyfikna på ert svar. Hur kommer högeralliansens skattepolitik att över huvud taget se ut i en eventuell borgerlig regering? Man är ju oense på hundratals punkter. Jag tänkte ta mig friheten att citera vad skatteutskottet vice ordförande Bo Lundgren sade när vi diskuterade dessa frågor före jul. Då betecknade han förslagen i folkpartiets skattepolitik såsom de hade framförts i skattereformen som ''orimliga'' och ''snurriga''. Han använde t.o.m. ordet ''vanvettiga'' om folkpartiets förslag. Då blir min fråga: Vilka av dessa orimliga, snurriga och vanvettiga skatteförslag måste Bo Lundgren m.fl. moderater acceptera? Eller måste folkpartiet vika sig på alla dessa punkter? Jag ser fram emot ett svar på den frågan. Fru talman! Som jag tidigare sade finns det ett mycket stort antal reservationer fogade till detta betänkande. Alla frågor i dessa reservationer behandlade vi för ett år sedan i samband med skattereformens genomförande, och de flesta av dem behandlades faktiskt så sent som för sex månader sedan. Därför behöver jag inte gå in på varje enskild reservation och kommentera den. Jag kan bara hänvisa till tidigare debatter. Jag skall emellertid göra ett enda undantag och det gäller den proposition som också behandlas i utskottsbetänkandet, proposition nr 167. I denna proposition föreslås att vissa aktiebolag skall få möjligheter att dela upp verksamheten på mindre enheter, utan att det skall få några inkomstskattekonsekvenser. Det knyts vissa villkor till detta, bl.a. att aktierna skall vara inregistrerade vid Stockholms fondbörs. Detta är naturligtvis ett förslag som är bra för de företag som har en enda verksamhetsgren som på något vis är udda och avviker från företagets ordinarie verksamhet eller för de företag som har en verksamhetsgren som är särskilt riskfylld. Då är det bra att man kan skilja ut den i ett särskilt bolag. Det är det som propositionen avser att underlätta. Nu finns det invändningar mot propositionens förslag. I reservation nr 1 föreslås att även icke börsnoterade företag skall få denna möjlighet. Avslutningsvis vill jag då bara erinra om -- och det står tydligt och klart uttryckt i både betänkandet och propositionen -- att detta förslag är ett provisorium. De övergripande omstruktureringsreglerna skall ses över. Det finns därför anledning att vänta och se vad en sådan översyn kan ge för resultat innan man går vidare i detta arbete. Låt oss alltså vänta och se. Fru talman! Jag yrkar alltså avslag på reservation nr

Fru talman! Det är något förvånande att Lars Hedfors ägnar sig åt den här typen av debatt, när vi nu har bestämt oss för att vara disciplinerade och hålla tiden. Dessutom är inte Lars Hedfors resonemang speciellt fruktsamt. Vid varje tillfälle som innehållet i skattereformen har debatterats har jag framhållit att det finns punkter i den som vi inte gillar. Det finns inslag som skulle ha sett annorlunda ut om vi själva hade fått utforma dem. Det Lars Hedfors kritiserar är att vi håller vårt ord och står fast mandatperioden ut vid de förslag som socialdemokraterna och folkpartiet har kommit överens om och för den skattepolitik som riksdagen har beslutat om. Jag tycker att det är litet omoraliskt att kritisera detta. Frågan om dubbelbeskattning av aktier handlar om en liberal ideologi. En dubbelbeskattning av aktier är inte förenligt med den liberale ideologin. Däremot går det utmärkt ihop med en socialistisk ideologi. När det gäller att skapa ett fondsamhälle, passar det med dubbelbeskattning. Att påstå att folkpartiet genom skattereformen skulle ha skrapat på livsnerven för vår egen ideologi saknar total trovärdighet, Lars Hedfors. Fru talman! Är det bara citat som Lars Hedfors vill ha, så nog skall jag skaffa fram citat av vad olika socialdemokrater har uttalat om moms på mat.

Fru talman! Lars Hedfors avvisade vårt krav på att även icke börsnoterade företag skulle få åtnjuta skattefrihet vid utdelning på alla sina dotterbolags aktier osv. Även dessa slags företag har ju intresse av att kunna effektivisera sin kapitalanvändning och att kunna få göra det genom att dela upp företaget på olika bolag utan skattekonsekvenser. Det är ju ändå viktigt att påpeka att aktiemarknadsaspekterna inte behöver vara den enda anledningen till delningen. Den kan vara starkt motiverad av andra skäl; t.ex. att öka bolagens kreditmöjligheter. Där har vi verkligen sakliga skäl för vår reservation. Lars Hedfors påstod att moderata samlingspartiets förslag till förbättringar för företagen kommer att innebära försämringar för låglönegrupperna. Det är rent nonsens. Förbättringar för företagen möjliggör ju förbättringar för de anställda. Det är det avgörande. Det är i företagen välfärden skapas i första hand och inte i kanslihuset eller i socialdemokratiska partiet. Lars Hedfors förde debatten nästan i ett slutet rum och nämnde inte ett ord om att vi fortfarande har en behandling av företagen som får till konsekvens att de lockas att flytta ut ur landet. Det måste ju bero på att konkurrensvillkoren är bättre i utlandet än i Sverige. Det är viktigt att vi åtminstone i viss utsträckning kan förhindra detta genom att ha så förmånliga beskattningsregler som möjligt när det gäller företagen. Lars Hedfors uttalade en stilla bön: Kan ni inte, sade han, i dag lätta litet på förlåten när det gäller en borgerlig regerings skattepolitik. Nej, Lars Hedfors. Det nöjet vill jag inte ta ifrån oss, att hela sommaren kunna hålla Lars Hedfors på sträckbänken. Om Lars Hedfors lättar på förlåter i andra sammanhang -- om han nu är voyeur -- så må det vara hänt.
Herr talman! Jag vill göra ett par konstateranden med anledning av Lars Hedfors anförande och dessutom ställa ett par frågor. När det gäller det fördelningspolitiska inslaget i just företagsbeskattningen är det ju obestridligt att småföretag i allmänhet och egenföretag i synnerhet i dag är missgynnade i förhållande till de stora företagen. En fördelningspolitik inom företagsskatteområdet måste alltså innebära förbättrade villkor för de förstnämnda. Jag vill också gärna kommentera -- även om jag inte var direkt tillfrågad -- frågan om en borgerlig regerings skattepolitik. Jag har tidigare i denna talarstol deklarerat att moderaternas vidlyftigheter i skattefrågor måste minska väsentligt. Jag utgår från att så kommer att ske när de är i ansvarsställning. Jag utgår också från att folkpartiet fortsätter att lösgöra sig från såväl det rigida fasthållandet vid skatteuppgörelsen med socialdemokraterna -- som i dag ändå visar vissa tendenser till upplösning -- som det i allmänna termer visade närmandet till moderaterna. Jag tycker att det finns anledning att upprepa att även skattesystemets fortsatta reformering kräver en ny regering, baserad på en ickesocialistisk grund och med ett väsentligt centerinslag. En av de frågor jag tänkt ställa är en motfråga när det gäller det socialdemokratiska skattealternativet för den händelse det skulle bli en socialistisk majoritet efter höstens val. Avslutningsvis har jag två korta frågor. För det första upprepar jag min tidigare ställda fråga om läget när det gäller särskild redovisningsmetod. För det andra: Delar Lars Hedfors min framförda uppfattning om behovet av operativ kompetensförstärkning i regeringskansliet?

Herr talman! Jag noterar litet lätt resignerat att något besked om en gemensam borgerlig skattepolitik får vi inte före valet. Där lägrar sig alltså dimmorna fortfarande lika tungt över förslaget och väljarna lämnas i ovisshet. På Rolf Kenneryds fråga kan jag svara att det socialdemokratiska skattealternativet är fullständigt kristallklart. Vi står fast vid skattereformens principer. Vi är inte främmande för att göra vissa utvärderingar och uppföljningar. Om det av fördelningspolitiska eller skattekontrolltekniska skäl finns behov av det kan man göra smärre ändringar. Kjell Johansson säger att vid varje tillfälle då man har diskuterat frågan om dubbelbeskattning av utdelning på aktiekapital har han framfört att det är något som folkpartiet inte har tyckt om. Det är en av de punkter han inte har velat genomföra. Men ändå har man alltså ställt upp på en överenskommelse med socialdemokraterna där man har föreslagit och varit med om att genomdriva att dubbelbeskattning av utdelning på aktier skall genomföras. Så sent som för ett år sedan uttalade man uttryckligen att det skulle vara på det viset. Skattereformen är ju en kompromiss; det vet alla. Vi som var med i den kompromissen har fått ge och ta. Vi har kanske inte alltid tyckt om alla förslag, men vi har varit överens. När vi har varit överens har vi stått för de här förslagen och de här principerna. Nu bryter folkpartiet en viktig princip. Samtidigt anklagar man oss för att göra samma sak. Det, Kjell Johansson, är hyckleri i den högre skolan. Lars Bäckström säger att han pläderar för en skärpning av företagsbeskattningen. Vi socialdemokrater drev i skatteuppgörelsen hårt den linjen att man skulle skärpa beskattningen av kapital. Så har också skett med mer än 30 miljarder kronor. Vi har verkligen inte fallit undan för kapitalägarna. Hugo Hegeland vill utvidga förslaget i propositionen till att gälla även icke börsnoterade företag. Jag förstår inte vad vitsen skulle vara med det, om man nu skall se över det hela. Om man genomför ett provisorium tar man det allra nödvändigaste och sedan får man vänta och se om det kan behöva utvidgas. Jag har inte, Hugo Hegeland, sagt att ert förslag när det gäller företagsbeskattningen skulle gå ut över låglönegrupperna. Det har jag definitivt inte sagt. Jag sade att samtidigt som ni lägger fram förslag om kraftiga skattesänkningar för kapitalägare och höginkomsttagare genomför ni förslag som drabbar låginkomsttagare.
Herr talman! Lars Hedfors hävdade att den borgerlig skattepolitiken ligger i dimma medan den socialdemokratiska är kristallklar. Jag förstår att Lars Hedfors särskilt tänkte på den socialdemokratiska inställningen under senare tid när det gäller differentierad moms på baslivsmedel. När det gäller var socialdemokraterna står i det avseendet behöver jag inte be Lars Hedfors lätta ens en aning på förlåten. Han är helt avklädd.
Herr talman! Det är riktigt, som Lars Hedfors säger, att genom skatteomläggningen vidgades inkomsterna från kapitalbeskattningen, och det är vi positiva till. Det håller vi regeringen räkning för. Det är det positiva inslaget när det gäller fördelningspolitiken. Man kunde också ha gått vidare med den inriktningen och haft en ännu striktare enhetlig kapitalbeskattning, utan de många undantag som nu finns. Vi är alltså överens om färdriktningen men inte om hur långt man borde ha gått. När det gäller företagsbeskattningen är vår poäng den att man bör höja inkomstbeskattningen av företagen. Däremot säger vi i vår reservation att även andra skatter och avgifter påverkar kostnadsläget, vinst och löneutrymmet samt investeringar och sysselsättning. Sådana övriga skatter är energibeskattning, miljöavgifter och socialavgifter. Vi vill få till stånd en översyn för att få fram en näringspolitiskt och fördelningspolitiskt bra företagsbeskattning. Vi är dock helt på det klara med att den svenska vinstbeskattningen bör höjas. Detta kan uttryckas mycket enkelt. Man har gått igenom de 500 största företagen i Sverige med avseende på vilka som betalat mest i skatt. Det företag som betalade mest skatt var ABB. Beträffande bakgrunden till detta vill jag hänvisa till Veckans Affärer, som skriver att den största skattebetalaren var ABB med 2,8 miljarder i skatt, varav huvuddelen erläggs utanför Sverige. Att ABBs effektiva skattebelastning har stigit förklaras av att ABB har haft kraftiga vinstökningar i länder med relativt hög företagsskatt, framför allt i På andra plats kom Ericsson. Veckans Affärer framhåller att anledningen till att Ericssons effektiva skattesats är lägre än ABBs är att Ericsson inte har någon verksamhet att tala om i Tyskland. Tredjeplatsen togs även i år av Stora, och den främsta orsaken till dess ökade skattesats är förvärvet av tyska Feldmühle, som svarar för en tredjedel av omsättningen. Det är alltså de storföretag som har hög andel verksamhet utomlands som får betala den högsta skatteandelen bland de svenska storkoncernerna. Det bevisar vad jag säger, att Sverige har Västeuropas lägsta bolagsbeskattning, lägre än EG-ländernas. Jag tror att det skapar snedvridningar och inlåsningar att följa linjen en låg inkomstbeskattning för att skapa tillväxt. Det är en mild form av inre devalvering. Den politiken prövade ni redan 1982, och den har -- vilket Rune Molin numera erkänner -- skapat inlåsningar. Det är inte så vi skapar industriell tillväxt, utan det är genom att satsa på forskning, god infrastruktur och utbildning av arbetskraften samt genom att ha ett kostnadsläge och en vinstbeskattning som inte är lägre än omvärldens utan något högre. De andra skattehöjningar som vi behöver kan vi ta ut genom andra skatter. Men subventionera inte industrin -- det gynnar den inte på sikt!

Herr talman! Kjell Johansson envisas med att tala om momsen. Jag vill bara säga -- och det är också ett svar på Hugo Hegelands raljerande här -- att vi på den punkten inte har brutit mot någon princip i skattereformen, eftersom vi redan har en differentierad moms på mat och andra varor. Det har däremot folkpartiet gjort. Kjell Johansson undviker sorgfälligt att över huvud taget kommentera det folkpartistiska hyckleriet på denna punkt. Jag vore tacksam om denna debatt kunde resultera i att folkpartiet i fortsättningen talar med litet mindre bokstäver om svek, såsom man har gjort tidigare. Jag skall också svara på Rolf Kenneryds frågor, som jag inte hann med att besvara i den föregående replikrundan. Vi anser att småföretagen i allra högsta grad har gynnats av skattereformen. Vi har faktiskt gått så långt att vi har gjort förbättringar i förhållande till de ursprungliga förslagen från URF. Det gäller t.ex. beträffande tak för SURV-avsättningar, som i allra högsta grad gynnar kapitalintensiva småföretag. Läget när det gäller SRM, Rolf Kenneryd, är att det bedrivs ett synnerligen intensivt arbete i regeringskansliet på den punkten, av folk med den allra högsta kompetensen. Också i det avseendet får Rolf Kenneryd ett klart och tydligt svar. Slutligen till Lars Bäckström: Jag hävdar att ert förslag till skärpning -- för det är fråga om en skärpning, eller hur? -- av företagsbeskattningen leder till att vi kommer i ett sämre läge, till att företagen får incitament att investera i utlandet och till en ökad arbetslöshet i vårt land. Dessutom, Lars Bäckström: Om vi skärper beskattningen av företagen har vi inte den minsta garanti för att det också innebär en skärpning av beskattningen av företagarna. Skärpningen kommer i stället med all sannolikhet att lastas över på konsumenterna eller på löntagarna. Det finns alltså ingen sådan garanti. Tvärtom visar erfarenheter från USA att det just är konsumenterna som får betala en sådan skärpning.
Herr talman! Den princip som vi syftar på är principen om differentierad mervärdeskatt avseende baslivsmedel, och på den punkten har ni ändrat er. Om nu Lars Hedfors inte vill kalla det för en principiell ändring, så à la bonne heure. Men Lars Hedfors kan ändå inte förneka att ni så sent som den 19 mars i ett utskottsbetänkande avvisade centerns motionsförslag om en differentierad moms på livsmedel. Om ni inte har ändrat någon princip, är det ändå en väsentlig princip för Lars Hedfors och det socialdemokratiska partiet att ändra sig fram och tillbaka. Ni har ändå ändrat uppfattning i denna fråga i förhållande till för bara ett år sedan. Det kan anföras en uppsjö av citat av Erik Åsbrink för detta, medan Lars Hedfors inte har yttrat sig så ofta. Ni har tidigare haft en helt annan inställning, som ni har ändrat. Jag får väl kalla det för principlöshet.

Herr talman! Att behovet av en reformering av förmögenhetsbeskattningen är stort är tydligen något som praktiskt taget alla i dag är överens om. Det säger regeringen i den proposition som vi nu behandlar, det säger utskottsmajoriteten i dagens betänkande, det har statsrådet Åsbrink sagt och det finns självfallet med som en huvudingrediens i flera av reservationerna till detta betänkande. Så långt tycks det alltså vara bra. Men när det sedan gäller att komma till skott och försöka göra något åt problemen genom att rätta till felaktigheter och orättvisor, är tyvärr inte intresset och enigheten lika stort. Finansdepartementet har gjort en översyn av förmögenhetsbeskattningen. Det var en översyn som fick så hård och kraftig kritik att man inte ens ansåg det vara lönt att ens föra förslaget vidare. Vad gör man då i stället? Jo, man ''passar'' helt enkelt och låter allt vara vid det gamla. I skatteutskottets betänkande SkU30 från maj förra året konstaterades att arbetet med förmögenhetsskatterna, arvs och gåvobeskattningen skulle redovisas senare under år 1990. Nu kan vi konstatera vad det blev för resultat av detta. Det ''bidde en tumme'' -- om ens det. Tvärtom, regeringens proposition syftar inte till några sakliga ändringar av beskattningen. Det talar man t.o.m. nogsamt om i sammanfattningen till propositionen. Herr talman! Beskattningen av förmögenhet varierar ju mycket i olika länder. Men en sak är klar, nämligen att förmögenhetsskatten i vårt land är mycket hög. Från folkpartiet liberalerna vill vi särskilt peka på de mycket negativa effekterna som framträder framför allt vid beskattning av arbetande kapital i mindre och medelstora företag. Vi har, det måste jag ärligen erkänna, det senaste året trott på att kanske även regeringen och socialdemokraterna skulle kunna tänka sig att se åtminstone litet mera sakligt och realistiskt på just beskattningen av arbetande kapital. Men det är å andra sidan mycket vi har trott på under det senaste året -- men där socialdemokraterna uppenbarligen inte orkat ända fram. Vi blev även i detta avseende besvikna när finansdepartementets promemoria presenterades och vi ju snart kunde konstatera att det t.o.m. blev en avsevärd skärpning av denna beskattning. Nå, nu lades denna promemoria åt sidan på grund av mycket hård kritik. Men det kom å andra sidan inte något annat förslag i stället, utan arbetande kapital skall i stort sett beskattas som hittills. Detta trots att det borde vara klart för alla och envar att denna skatt är skadlig och i högsta grad negativ för företagandet i vårt land och därmed dålig för oss alla. Små och medelstora företag utgör en viktig del av svenskt näringsliv, och de bidrar i hög grad till att upprätthålla sysselsättning och välstånd i Herr talman! Utskottsmajoriteten försöker slingra sig ur denna fråga genom att hänvisa till att skattereformen medfört att olägenheterna med förmögenhetsskatten blivit som man skriver ''mindre framträdande än tidigare''. Jag förmodar att man då menar bl.a. den lägre marginalskatten. Det är utmärkt att vi har sänkt marginalskatterna kraftigt, och jag vill påminna om att det gjorde vi liberaler tillsammans med er socialdemokrater och det var bra för svensk ekonomi. Men just med denna skrivning erkänner ju majoriteten att det finns olägenheter med förmögenhetsbeskattningen, och min fråga är då ganska given. Varför skall vi ha skatter på arbetande kapital som fortfarande har olägenheter? Sådana skatter skall vi givetvis ta bort, och det är just det vi i folkpartiet liberalerna vill göra. Skatten på arbertande kapital måste omedelbart avskaffas. Att betala förmögenhetsskatt på byggnader, maskiner, lager, inventarier, fordringar, dvs. på allting i företaget som gör att det kan leva vidare, motverkar givetvis företagandet och är rent ut sagt småföretagarfientligt. Skatten verkar ju självfallet hämmande på investeringar och på risktagande över huvud taget. För att inte tala om att skatten dränerar företagen på pengar som annars skulle kunna användas till produktiva investeringar och till att skapa nya jobb. Det är minst sagt anmärkningsvärt att socialdemokraternas ljumma intresse för småföretagsamhet kan fortgå i en situation och i en konjunktur som i dag präglas av låg tillväxt och sjunkande industriproduktion. Det är ju dessutom så att det t.o.m. inom den sektor som innefattar små och medelstora företag, i dag finns en tendens att investeringskapital lämnar vårt land och hamnar i andra länder. Kan det verkligen vara i socialdemokraternas intresse? Herr talman! De argument som jag försökt framföra om förmögenhetsskatten på arbetande kapital gäller i hög grad även för arvs och gåvoskatten. Vid generationsskiften kan dessa skatter t.o.m. ibland vara väl så besvärliga som förmögenhetsskatten. Därför bör dessa skatter tas bort. Vi tar in skatter för att betala gemensamma utgifter som samhället beslutat om. De skatter som vi nu talar om är ju faktiskt tvärtom negativa skatter, dvs. de kostar mer än de smakar. Därför skall de avskaffas. Herr talman! Den stora skattereformen innebar i princip en högsta marginalskatt på ca 50 %. När det gäller den s.k. begränsningsregeln, eller spärregeln som man ibland kallar den, anser jag inte att regeringen har kunnat ha samma inställning. Här behåller man en marginaleffekt på 75 %, i vissa fall ännu högre. Folkpartiet liberalerna anser att även denna regel bör ändras så att samma sänkning av marginaleffekterna sker här som för andra inkomsttagare. Annars blir det även här många ägare av mindre och medelstora företag som får 75 % i marginalskatt framöver. Även detta motverkar ju själva syftet med skattereformen. Herr talman! Sedan lång tid har vi i folkpartiet liberalerna krävt att sambeskattningen av förmögenhet skall slopas omgående. Det är fullständigt obegripligt för oss att just när det gäller förmögenhetsskatten så biter sig socialdemokraterna och regeringen fast i något slags gammaldags tänkande, som faktiskt borde vara förlegat i dagens samhälle. Utskottsmajoriteten gör det lätt för sig denna gång genom att i alla frågor hänvisa till ytterligare beredning. Därefter avslår man alla förslag och motioner i en enda klump. Jag tycker att vi år 1991 åtminstone när det gäller sambeskattningen borde kunna vara överens om att den knappast hör till de mest logiska skatterna i vårt land. I en reservation till detta betänkande kräver vi, tillsammans med moderaterna och centern, att denna sambeskattning slopas. Det borde naturligtvis även bli riksdagens beslut. Vidare vill vi mildra skatteuttaget genom en höjning av det s.k. Fribeloppet bör åtminstone vara så högt att t.ex. villaägare i storstadsområdena slipper betala förmögenhetsskatt på själva boendet. Vi har ju också sagt i vår reservation att vi tycker att skatten borde vara proportionell och att skattesatsen borde sänkas till 1 %. Herr talman! Jag står givetvis bakom samtliga reservationer i detta betänkande där mitt namn förekommer, men jag ber att få yrka bifall till reservationerna nr 2, 6 och 9.

Herr talman! Förmögenhetsskattereglerna ingick som bekant inte i den stora skatteomläggningen. Icke desto mindre har skatteomläggningen följdverkningar, indirekta sådana, också på förmögenhetsbeskattningens område. En del behandlas just i det här betänkandet, och en del mer långsiktiga sådana effekter skall jag be att få återkomma till. I samband med propositionsarbetet inför det här betänkandet utgavs en departementspromemoria. Den har senare beskrivits som en tjänstemannaprodukt utan politiskt förankring. Det är egentligen en uppseendeväckande och ganska svindlande tanke att man utger en departementspromemoria för en landsomfattande remissomgång baserad på tjänstemannauppfattningar som inte har politisk förankring. Det luktar i högsta grad efterhandskonstruktion, eftersom den här promemorian blev utsatt för en så omfattande kritik, vilket den också förtjänade. I den här promemorian föreslogs bl.a. en skärpning av förmögenhetsbeskattningen av i företag arbetande kapital. Detta förslag var mycket anmärkningsvärt eftersom det lanserades vid samma tidpunkt som den s.k. tillväxtpropositionen framlades för riksdagens behandling. Av detta sammanträffande kan man knappast dra någon annan slutsats än att regeringspartiet är omedvetet om småföretagens betydelse för dynamiken och tillväxten i Sverige, eftersom man i samma veva framlägger förslag om en skärpning av förmögenhetsbeskattningen i detta hänseende. Dess bättre ledde inte promemorian till någon proposition på den här punkten. Det blir inte heller någon sådan proposition om vi får den regering som landet behöver och som nu ter sig högst sannolik. Det kommer tvärtom att bli så att förmögenhetsbeskattningen när det gäller det arbetande kapitalet i företagen i så fall helt kommer att slopas. Jag vill i detta sammanhang yrka bifall till reservationerna 6 och 9. Herr talman! I det längre perspektivet bör förmögenhetsskatten helt avvecklas. Denna uppfattning grundar sig på de positiva förändringar som har skett i samband med skatteomläggningen. Tidigare var det ju möjligt att bygga upp obeskattade förmögenheter genom de inkonsekvenser som fanns i det gamla skattesystemet. När det gäller dessa förmögenheter, dvs. de som har byggts upp med obeskattade pengar, är det motiverat med en förmögenhetsbeskattning. Men denna förmögenhetsbeskattning har ju också drabbat, och drabbar, förmögenheter som har uppstått genom arbete och sparande. När vi nu i fortsättningen har ett skattesystem som beskattar såväl arbetsinkomster som kapitalinkomster väsentligt effektivare och rättvisare än tidigare -- detta är ju just en av omläggningens verkligt positiva effekter -- är det dags att börja överväga en successiv avveckling av förmögenhetsbeskattningen. Det beror alltså på att nytillkommande förmögenheter i allt väsentligt tillkommer med beskattade medel och således är resultatet av endera idogt arbete eller sparande, eller en kombination av dessa. Båda dessa företeelser bör icke bestraffas med en förmögenhetsbeskattning. Denna successiva avveckling bör, enligt min mening, huvudsakligen tillgå så att det skattefria grundbeloppet kontinuerligt höjs. Det gör att även slopandet av förmögenhetsbeskattningen bör ske med en fördelningspolitisk profil. Herr talman! Härmed yrkar jag även bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Vi fick aldrig någon riktig förmögen hetsbeskattningsproposition. Det blev tillfälliga grejer -- den stora blev aldrig riktigt färdig. Därför finns det också små missförhållanden, som i nuvarande läge skulle kunna åtgärdas. Tidigare har diskuterats skatten på arbetande kapital i företag. Det är ju inte lätt att ta en del av kugghjulen eller maskinerna och ge till skattmasen. Det är ett stort problem för småföretagarna. Vi har stött den reservation som borgarna där har avgivit. Efter Lars Bäckströms positiva referens till detta ser jag fram mot voteringen. Den kan bli mycket intressant. Ett annat missförhållande, som har uppmärksammats av fler och fler, är beskattningen av skärgårdsfastigheterna. Vi har varit i Bohuslän och sett situationen i Smögen. Vi har ett förslag även på den punkten. Jag yrkar i nuvarande läge inte bifall till den reservationen, även om jag står bakom den. Jag hoppas att skildringen av de missförhållanden som drabbar de fast boende i populära fritidsområden finns med i det bakgrundsmaterial som kommer att diskuteras när utredningen blir klar. En reservation som jag däremot yrkar bifall till och ämnar begära votering om är reservationen om fosterbarns och fosterföräldrars gemensamma förmögenhet. Där menar jag att en särbeskattning är viktig. Det är ett missförhållande som gång på gång har påtalats, både av intresseorganisationer och av ett antal politiska partier. Jag är förvånad över att det i nuläget är bara vi som står bakom den reservationen. Jag hoppas på stöd för den från dem som har i sina program att försöka hjälpa de fosterföräldrar som tar fosterbarn som råkar ha förmögenheter att få en rimligare skattesituation. Det är självklart att det i det fallet borde vara separata beskattningar. Jag yrkar alltså bifall till den reservationen.

Herr talman! Vi socialdemokrater tycker att man skall beskatta stora förmögenheter, och vi tycker att den nuvarande relativt höga nivån är mycket lämplig och väl avvägd. Det är gammal god socialdemokratisk fördelningspolitik: av var och en efter förmåga, till var och en efter behov. Moderaterna och centerpartiet vill avskaffa förmögenhetsskatten, och det är väl inte särskilt egendomligt när det gäller moderata samlingspartiet -- från det hållet har man ju alltid velat gynna kapitalägare och höginkomsttagare. Dessutom är ju moderaterna tillräckligt cyniska för att samtidigt som man föreslår detta föreslå urholkningar i grundläggande trygghetssystem, som drabbar låginkomsttagarna verkligt hårt. Däremot är det litet egendomligt att centerpartiet säger sig vilja avskaffa förmögenhetsbeskattningen -- låt vara i någon annan takt än moderata samlingspartiet. Från centerpartiets sida säger man ju att man vill bedriva en rättvis fördelningspolitik, och i sina allra mest exalterade ögonblick säger centerpartiet att man angriper socialdemokratin från vänster. Här angriper man socialdemokratin från höger så att det knakar om det. Folkpartiet säger att man visserligen inte vill avskaffa förmögenhetsbeskattningen -- man vill ha den kvar -- men man vill lindra skatteuttagen. Det är ju utomordentligt intressant. Samtidigt som man säger det säger man att man vill regera ihop med moderata samlingspartiet. Då återstår frågan återigen: Vem är det som skall ge sig när det gäller förmögenhetsskatten -- är det folkpartiet eller är det moderata samlingspartiet? Får vi besked i den skattefrågan före valet eller efter valet? Det är säkerligen många väljare som skulle vilja ha ett besked före valet, i den frågan och i en mängd andra skattefrågor också. Vi socialdemokrater säger också att förmögenhetsskatten i dag inte fungerar riktigt bra. Det finns uppenbarligen ett antal s.k. asymmetrier. Vissa tillgångar beskattas högt, andra tillgångar beskattas lågt, och återigen andra tillgångar beskattas inte alls. Det säger sig självt att man då skapar en strävan hos folk att flytta över sina tillgångar till lågbeskattade tillgångar. Det blir samhällsekonomiskt ineffektivt, och det leder dessutom till ett skatteundandragande -- det vet vi. Vi kan se hur man gör lånefinansierade placeringar i skattemässigt undervärderade tillgångar. Den s.k. begränsningsregeln som flera talare har berört är inte heller riktigt bra. Den är i vissa fall rent av orättvis -- den kan leda till att större förmögenheter beskattas lägre än mindre förmögenheter. Däremot kan jag inte acceptera Bo Lundgrens m.fl. resonemang om att nivån skall sänkas från 75 till 50 %. Om det görs kommer nämligen den snedvridande effekterna av begränsningsregeln att förstärkas. Som tidigare har nämnts finns i departementspromemorian ett förslag om att avskaffa begränsningsregeln. Det är något som man arbetar med i finansdepartementet, och så småningom läggs också ett förslag fram på den punkten. I finansdepartementet pågår en översyn av hela förmögenhetsbeskattningen. Det har som nämnts resulterat i en departementspromemoria i vilken föreslås att skattebasen för förmögenhetsbeskattningen skall breddas genom mer likformiga värderingsregler. Man föreslår samtidigt en lägre skattesats och ett eventuellt högre fribelopp. Summan av allt detta är att skatteuttaget blir ungefär detsamma som hittills. Denna promemoria har som bekant varit ute på remiss och kritiserats. Eftersom regeringen för det mesta handlar klokt gör man det också här och säger att det skall göras ytterligare överväganden beträffande förmögenhetsbeskattningen och ytterligare överväganden framför allt vad gäller den stora och viktiga frågan om hur det arbetande kapitalet skall beskattas. Till Bo Lundgren och övriga borgerliga talare, som har ställt frågor om förmögenhetsbeskattningen och det arbetande kapitalet, vill jag säga att vi socialdemokrater naturligtvis inte har något emot att gynna kapital som verkligen arbetar och gör nytta i företag. Men vi kan inte acceptera det borgerliga förslaget att helt och reservationslöst avskaffa denna förmögenhetsbeskattning. Det finns tre skäl för det. För det första skulle det förstärka de inlåsningseffekter som redan nu finns med dagens regler. För det andra skulle det ytterligare underlätta för människor att skattefritt bygga upp stora förmögenheter som de sedan kan omsätta i privata tillgångar. För det tredje skulle det förstärka det incitament som redan nu finns att redovisa privat sparande i rörelse. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på reservation 6. Med hänvisning till vad jag tidigare har sagt yrkar jag avslag också på övriga reservationer och bifall till utskottets hemställan i sin helhet. Slutligen, herr talman, skall jag upprepa mina frågor till de borgerliga talarna: Hur kommer en eventuell borgerlig regering att behandla förmögenhetsbeskattningen? Skall den avskaffas som centern och moderaterna vill och i så fall i vilken takt? Eller skall man nöja sig med att justera den som folkpartiet vill? Det vore bra att få besked om det före valet. Bo Lundgren har frågat mig hur ett socialistiskt alternativ kommer att se ut beträffande beskattningen. Han frågar också hur socialdemokraterna och vänsterpartiet tänker utforma beskattningen. Det är inte aktuellt, Bo Lundgren, eftersom vi inte tänker regera ihop med vänsterpartiet. Det är den stora skillnaden. Högeralliansens partier, moderater och folkpartister, säger uttryckligen att de skall regera ihop. Men de vägrar kategoriskt att tala om hur denna regeringspolitik skall se ut. Vi däremot talar om hur vår politik skall se ut i fråga om beskattningen. På den punkten råder inga tvivel. Om Bo Lundgren och övriga borgerliga deltagare i denna debatt vill avslöja hur en gemensam borgerlig skattepolitik skall se ut, då tror jag att vi är ganska många som uppskattar det.

Herr talman! Lars Hedfors uttryckte förvåning över centerns ståndpunkt att successivt vilja slopa förmögenhetsbeskattningen. Jag har i mitt anförande förklarat varför och skall inte upprepa det. Men det förutsätter naturligtvis att den period av 1980-talet under socialdemokratisk ledning som har lett till en uppbyggnad av mycket stora spekulationsförmögenheter nu är avslutad. Jag utgår från att så blir fallet med en ny regering. Lars Hedfors återkommer med papegojans envishet till frågan om den samlade borgerliga skattepolitiken och konstaterar att något socialistiskt alternativ med vänstern som deltagare inte föreligger. Den slutsats man måste dra av detta är att det inte finns något som helst trovärdigt socialistiskt alternativ under de av Lars Hedfors angivna förutsättningarna.
Herr talman! Jag noterade med glädje det stöd jag fick av Bo Lundgren beträffande fosterbarns och fosterföräldrars situation. Jag vill vidare påpeka för Lars Hedfors att arbetsgruppen i finansdepartementet har uttalat att denna sambeskattning bör slopas. Man skulle önska att den kloka regering som Lars Hedfors refererar till är klok nog att hålla fast vid det förslaget från finansdepartementet.
Herr talman! Här har litet en passant regeringsfrågan diskuterats. Lars Hedfors säger att socialdemokraterna inte tänker regera ihop med vänsterpartiet. Vänsterpartiet har inte gått ut och krävt några ministertaburetter, varför hans uttalande i och för sig är korrekt. Jag tycker att alla partier skall vara ödmjuka när de uttalar sig i regeringsfrågan. Det kan nämligen bli spännande överraskningar för många i den frågan efter valet. I den mån socialdemokraterna lägger fram bättre förslag än andra partier gör stöder vi naturligtvis dem. Det är inte heller så svårt att bli bättre än denna högerallians. Det finns därför förhoppningar om att det kan bli ganska nya och trevliga majoriteter efter kommande val. Det kan komma att bli spännande allianser av ett slag som vi hittills inte har sett i denna kammare.
Herr talman! Bo Lundgren och Leif Olsson räknade upp ett antal saker inom förmögenhetsbeskattningen som kommer att försvinna vid en högst eventuell borgerlig regering. Men de sade ingenting om hur det skall gå med förmögenhetsbeskattningen som helhet. Det är den väsentliga frågan, men den får vi uppenbarligen inget besked om före valet. Leif Olsson frågade mig vad jag menade med kvardröjande olägenheter. Det är en mycket märklig fråga, eftersom jag redan från denna talarstol har redogjort för dessa olägenheter. Det är inlåsningseffekter, asymetrier och skatteundandragande som pågår för fullt inom ramen för den nuvarande förmögenhetsbeskattningen. Det är sådana saker som vi vill komma till rätta med. Herr talman! Jag kan inte underlåta att ställa en fråga till de borgerliga partierna, en fråga som jag hoppas blir retorisk. Varför gjorde ni ingenting åt förmögenhetsskatten när ni hade regeringsmakten mellan 1976 och 1982? Det framlades faktiskt ett förslag av den s.k. företagsskattekommittén om att förmögenhetsbeskattningen på arbetande kapital skulle avskaffas. Men det förslaget avvisades våren Wirtén och Nils G. Åsling motiverade detta med att det var fördelningspolitiskt felaktigt att avskaffa denna beskattning. De hade ytterligare en motivering, nämligen att marginalskatten hade sänkts så kraftigt att det inte behövdes. Det är exakt de motiveringar som vi socialdemokrater använder i dag för att inte omedelbart avskaffa beskattningen på det arbetande kapitalet.

Herr talman! Maria Leissner har med anledning av ett planerat Världsbanksprojekt i Ecuador frågat statsrådet Hjelm-Wallén om regeringen är beredd att verka för att banken tar hänsyn till miljön i samband med sin utlåning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågor om Världsbanken. Det lån som Maria Leissner tar upp har skjutits på framtiden av banken. Skälet är bl.a. att det saknas en plan för hur miljöproblemen i Ecuador skall hanteras. Världsbanken avser inte att gå vidare med beredningen av lånet om inte en sådan plan kommer till stånd. Eftersom projektet har betydande miljökonsekvenser har banken dessutom i enlighet med sin policy krävt att en fullständig miljökonsekvensbeskrivning skall utföras. Syftet med dessa beskrivningar är att på ett tidigt stadium fånga upp miljöeffekter av planerade projekt. En viktig del utgörs av krav på konsultationer med berörda befolkningsgrupper och lokala miljöorganisationer. Delvis som ett resultat av påtryckningar från Sverige och andra likasinnade länder har Världsbankens hållning i miljöfrågor skärpts avsevärt under de senaste åren. En ny policy har antagits som innebär att miljöaspekterna integreras i alla delar av bankens verksamhet. Kravet på miljökonsekvensbeskrivningar är ett konkret resultat av denna policy. Ett annat är att banken har genomfört en granskning av miljösituationen i samtliga låntagarländer. Därmed har banken lagt en god grund för sitt fortsatta arbete på miljöområdet. Regeringen verkar redan aktivt för att befrämja hänsyn till miljön i Världsbankens långivning. Vår nordiske representant i bankens styrelse har ett stående uppdrag att särskilt noga bevaka miljöfrågorna. Jag kan försäkra att regeringen även i fortsättningen kommer att ha en hög ambition på det här området.

Herr talman! Krister Skånberg har frågat mig vilka styrmedel som står till buds för den ekonomiska politiken om ett EES-avtal ratificeras. Svaret är att ett EES-avtal inte i något väsentligt avseende begränsar de styrmedel som är tillgängliga för Sveriges ekonomiska politik.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Betyder detta att ett EES-avtal inte kommer att öka pressen på Sverige att anpassa mervärdeskatter och punktskatter till de s.k. band som man förväntar sig hamna inom EG redan i och med att den gemensamma marknaden införs? En andra följdfråga avser vad som kommer att ske litet längre fram i tiden: Vad händer för Sveriges del och för den ekonomiska politikens frihet om Sverige lämnar in en ansökan och den så småningom blir beviljad?
Herr talman! Frågan om harmoniseringen av skatterna i Europa är värd att ägnas litet mer tid än vad som är möjligt i en frågestund. Jag kommer i en interpellationsdebatt på fredag att komma in på frågorna om vårt skattetryck i relation till skattetrycket i Europa. Jag vill bara säga att EES avtalet i sig självt inte berör skatterna i den meningen att det ställer några speciella krav på Sverige. Däremot blir det naturligtvis effekter på marknaden alldeles oavsett vilket avtal vi har som kan påverka skatteförhållandena, men till den frågan skall jag alltså återkomma i ett annat sammanhang. Krister Skånbergs andra följdfråga gällde den ekonomiska politikens frihet vid ett EG medlemskap. Det är en fråga som kanske kräver ännu mer tid än vad vi kan anslå i dag. Låt mig bara allmänt säga att man vid bedömandet av de olika stegen i den typ av integration som nu sker i Europa måste vara försiktig. Det är just den ekonomiska integrationen som ställer krav på ett närmande av de olika ländernas regelsystem. Vi kan inte skaffa oss ett inflytande över den processen genom att avskärma oss utan det kan vi endast göra genom att med full kraft delta i det arbetet. Vi kan göra det också med en insikt om att Sverige har en styrkeposition i detta samarbete. Min allmänna bedömning av detta är att den ekonomiska politiken på intet sätt blir mindre viktig genom ett EES-avtal eller ett EG-medlemskap. Men utrymmet för att göra misstag kommer att bli mindre. Och kraven på att göra rätt från början, att se till att man har balans i ekonomin, kommer att skärpas väsentligt.
Herr talman!

Allt detta oroade man sig för i årsrapporten 1989 om Europasamarbetet. Man var rädd för att Europasamarbetet skulle leda till dessa problem. Jag är övertygad om att man kommer att försöka bekämpa dem. Men såvitt jag förstår, herr talman, får man försöka finna en förhandlingslösning, eftersom den reella handlingsfriheten ändå har minskat.

Herr talman! Min avsikt är faktiskt inte att träta, utan jag är genuint nyfiken på just vad de här olika vägarna innebär i fråga om rörelsefrihet. Det är ändå ett mycket stort val som vi står inför. Även om ambitionerna är de allra bästa är jag rädd för att man hamnar i situationer där valfriheten minskar. Tidigare har man ändå kunnat välja att bekämpa arbetslösheten även om det har kostat litet i form av ökad inflation. Man har kunnat välja och ta vissa konsekvenser av det. Jag nämnde ett exempel. Jag är rädd för att just själva möjligheten att välja inskränks. Det är egentligen det som jag skulle vilja ha kommentarer till. Finns det möjlighet att göra modiga val och kämpa för något som man länge har ansett värdefullt, t.ex. att faktiskt hålla den öppna arbetslösheten på en låg nivå? Finns dessa möjligheter över huvud taget?
Herr talman! Det är bra att den frågan ställs så rakt på. Det är nämligen ett av de viktiga värden som kommer att ligga till grund för en socialdemokratisk regering i relationen till internationaliseringen oavsett vilka avtal som gäller och vilka förhållanden som råder. Det är inte ett val mellan hög inflation och låg arbetslöshet. Utan vår ambition är att vi skall ha både en låg inflation och full sysselsättning. Det är vår inriktning. Jag tycker att vi nu också kan se att man inom EG upptäcker att den kombination som man där har i sin ekonomiska politik inte fungerar särskilt väl. I den ekonomiska rapport som publicerades förra veckan pekar man på att det nu är dags för EG länderna att växla om och gå från en passiv arbetsmarknadspolitik till en aktiv. I detta sammanhang tror jag att vi kan ge ett bidrag vid våra fortsatta kontakter. Och vi gör det vid kontakterna mellan regeringarna. Jag tror att vi på ett ännu mer aktivt sätt genom EES-avtal och EG medlemskap kan bidra till en sådan utveckling.

Herr talman! Arbetsmarknadspolitiken är en nationell angelägenhet. Varje regering bestämmer den. EG står inte för arbetsmarknadspolitiken, utan varje nation, varje regering och varje riksdag, gör sitt val. Vi gör vårt val, och andra länder gör sina val. Men det intressanta är att man inom EG nu upptäcker att det val som man har gjort tidigare under 80-talet har lett till en hög arbetslöshet även när konjunkturerna har varit goda, en arbetslöshet som nu stiger när konjunkturen försämras. Man anser att den typen av arbetsmarknadspolitik är en dålig politik, och man börjar nu söka efter nya lösningar. Och då är det EG som står upp och säger: Titta på de exempel som finns. Det som Sverige har gjort är något att ta efter. I den meningen tycker jag att EG är positivt. Det är även för vår del positivt då vi kan se att detta mycket väl ryms inom ramen för vårt samarbete med EG.

Herr talman! Jag tycker att man skall vara litet försiktig med att dra slutsatser av vad EGs skattepolitik kommer att leda till. Det finns planer och ambitioner på olika håll. Men de som ytterst bestämmer, finansministrarna, har inte bestämt sig för någon långtgående samordning av skattesystemen. Låt oss ha litet is i magen och avvakta för att se vad som kommer ut av detta. Låt mig sedan säga att när det gäller talet om att en aktiv arbetsmarknadspolitik skulle vara dyrare än en passiv så håller jag inte med om det. Vi kan jämföra med t.ex. Danmark som använder dubbelt så mycket av sitt lands resurser till arbetsmarknadspolitik men som använder större delen till passiva åtgärder. Inte är det en billigare åtgärd och inte har den gett en bättre arbetsmarknad. Om det är något som jag som finansminister känner mig säker på när det gäller att satsa pengar så är det att den aktiva arbetsmarknadspolitiken är lönsam både från individuell synpunkt och från samhällelig.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat civilministern om regeringen ämnar vidta några åtgärder mot den kraftiga löneutvecklingen för högavlönade för att minska löneklyftorna i samhället. Frågan har överlämnats till mig. Jag har tidigare i olika sammanhang, bl.a. på vår partikongress, framfört min uppfattning att i ett läge när det inte finns något löneutrymme att fördela och alla måste visa återhållsamhet borde det vara en självklarhet att de som är välbetalda går före och nöjer sig med de löner de redan har. Denna syn har vunnit bred uppslutning. Riksdagens ledamöters och statsrådens löner ligger stilla. Avtal föreligger för en dominerande del av arbetsmarknaden som innebär att de med goda inkomster inte får några löneökningar i år. Många av näringslivets chefer har offentligt uttalat att inte heller de tänker höja sina löner. Därför är de kraftiga höjningar av styrelsearvodena som blivit kända under senare tid uppseendeväckande och utmanande. Och det är inte det man säger utan det man gör som räknas. Mitt besked till Lars-Ove Hagberg är detsamma som jag brukar ge till näringslivets företrädare. Ersättningar bör stå i proportion till värdet av det arbete som läggs ned. Företagen bör noga tänka igenom om försämrade resultat motiverar höjda ersättningar på det sätt som det här är fråga om.